Fru talman! Man skall kanske inte bromsa utvecklingen, men man skall styra den. Ibland råkar man på människor som aningslöst påstår att det inte spelar någon roll vilket politiskt parti som har makten; det är utvecklingen som bestämmer. De inser inte att det viktiga är fördelningen av resurserna, och fördelningen är en i hög grad partipolitisk fråga. Är bruttonationalprodukten helig? Många talare har varit inne på den frågan i denna långa debatt, nu senast fru Theorin. Naturligtvis är det vår industriella produktion som ger oss möjligheter till reformer. Men det får inte fortsättningsvis vara så att lönsamheten blir det allena saliggörande på bekostnad av den enskilda människans livsvillkor. För att hänga med i den internationella konkurrensen måste produktionstakten ökas, kostnaderna hållas nere och rationaliseringar tillgripas. Men om denna hets för den heliga lönsamheten och för den ständigt höjda bruttonationalprodukten resulterar i att allt fler människor slås ut, så måste det vara rätt — inte bara humanitärt utan på sikt också nationalekonomiskt — att bromsa upp karusellen. Kanske är det riktigare att lägga resurser på att hålla människor i produktionen och ge alla arbetsföra människor en meningsfull sysselsättning än att bara öka resurserna och sedan använda en stor del av dem till förtidspensioner eller till att på annat sätt klara alla de människor som enligt det kapitalistiska sättet att se inte är tillräckligt lönsamma. Vi vet att det privata näringslivet inte klarar sysselsättningen i landet. Vi vet att de privatägda företagen generellt inte anser sig ha något ansvar för sina anställda utan endast inför aktieägarna. Det är samhället, staten, som får gå in och ta ansvaret även i de företag som inte är statliga. Det är då logiskt att samhället successivt tar över produktionsmedlen. Först då kan vi också effektivt stoppa ekorrhjulet och se efter vad som ändå på sikt är det verkligt nationalekonomiskt riktiga. Då kan vi skapa ett samhälle där människorna kan leva i lugn och harmoni. Rationaliseringarna fungerar i dag så att de ökar lönsamheten i företagen, men de skapar en omänsklig och i längden ohållbar arbetssituation. Naturligtvis skall det i stället vara så att förändringar i företagen i första hand skall sikta till att göra tillvaron drägligare för de anställda. Därmed blir de också ekonomiskt lönsamma för företaget och för nationen. Uppfattningen att bruttonationalprodukten och lönsamheten måste ökas och rationaliseringarna drivas hårt för att vi skall kunna fortsätta att reformera samhället har blivit så allmänt vedertagen att även de anställda oftast själva tar för givet att det är så och därmed finner sig i förhållandena. Vi måste äntligen tillsammans inse att man skall vända resonemanget helt om. De flesta är i dag överens om att en stor del av de kommande arbetstillfällena skall finnas inom den offentliga sektorn. Det är helt logiskt. Endast genom en fast utbyggnad av den offentliga sektorn kan vi arbeta fram jämlikheten och tryggheten i vårt framtida samhälle. Vi har i dag brist på personal på i stort sett alla vårdsektorer, kanske framför allt inom socialvård och långtidsvård. Att anställa de personer som behövs kostar pengar, men det ger också arbetstillfällen. Tyvärr har många landsting och kommuner borgerlig majoritet, och det innebär bl.a. att intresset för utbyggnaden av den offentliga sektorn är litet. Det innebär också att man inte satsar på personalresurserna. Man bygger välplanerade vårdhem, men man anställer inte personal så att de rätt tänkta byggnaderna kan fungera. Jag har ett flagrant exempel på detta i mitt hemlän. Det är ju ändå den personliga omvårdnaden som är det viktigaste när det gäller vårdformer, där man vistas längre tid, kanske resten av sin levnad. Även när det gäller socialvården sparas det på tjänster. Jag har i mitt arbete som nämndeman i länsrätten råkat ut för att nämnden inte kunnat besluta i brådskande fall, därför att den sociala nämnd som haft ansvaret inte haft personal nog för att göra de hembesök som krävts för att ge upplysningar om den aktuella situationen. Återigen vill jag påstå att det är i hög grad befogat att förebygga i stället för att ta konsekvenserna av ett felaktigt handlande genom att i efterhand försöka gå in och rätta till. Får kommunernas sociala nämnder den personal de behöver, slipper vi med säkerhet undan en stor ekonomisk satsning i ett senare skede. Det är den ekonomiska sidan. Vad det betyder i mänskliga livsvillkor går inte att mäta — det får man bara försöka tänka sig. Så länge bristerna är så stora på dessa områden borde ingen kommun där detta gäller få tala om skattesänkning. Det är att vädja till människornas lägre egenskaper, egoism och ansvarslöshet. Skatten skall användas bl.a. för att skapa trygghet och för att åstadkomma jämlikhet. Det är mycket riktigare att tala om vad skattepengarna skall användas till och hur mycket pengar som behövs för att klara det som skall klaras än att tala om hur många ören man skulle kunna tänkas sänka skatten med, om man drog in här eller där på utgifterna. Landsting och kommuner måste besinna sitt ansvar. Det går inte att tala om hur man vill värna om människans livsmiljö och villkor när man inte är beredd att ta konsekvenserna av denna uppfattning och utföra konkreta handlingar, även när de kostar pengar, vilket de gör i de flesta fall. Som jag ser det är det oerhört viktigt att vi nu tar under omprövning avvägningen av den kortsiktiga lönsamheten kontra de mänskliga behoven. Jag är medveten om att det här blir kollision mellan de privata ägarintressena å ena sidan och arbetarna och deras företrädare å den andra, men den striden får vi naturligtvis ta. Det är lång väg än innan vi skapat det samhälle vi drömmer om. Det tar lång tid när man går den demokratiska vägen. Det är långsamt, arbetsamt och tungrott med demokrati, men det är det enda sätt att arbeta på som håller. Men nu måste tiden vara inne för demokrati i arbetslivet, så att vi därigenom inifrån kan reformera vårt näringsliv. Då kan goda livsvillkor för människorna kombineras med lönsamhet på sikt.

Fru talman! Jag hade avsett att tala litet om skolans problem, men jag skall försöka korta ned mitt anförande avsevärt nu i debattens slutskede. Efter decennier av reformerande på utbildningspolitikens område börjar vi i dag se en färdig organisation för skolan. Det bör nu finnas förutsättningar att ge alla ungdomar en bra utbildning till gagn för deras utveckling och förmåga att finna meningsfulla verksamheter i samhället Kompletteringar inom organisationen avseende skolans miljö, ekonomiska och personella resurser är dock högst nödvändiga. Redan 1964 motionerade vi från centerns sida om en obligatorisk förskola. Riksdagen biföll vår motion, men sedan dess har frågan förhalats genom år av utredningar och beredningar så att vi först denna höst har tillfälle att lägga även denna bit till skolorganisationen. Det finns anledning att slå fast att utan en förskola blir den övriga skolorganisationen inte fullständig. Jag vill också gärna peka på nödvändigheten av att skolan blir den framtida huvudmannen för förskolan. Jag uppmärksammade en artikel häromdagen i Dagens Nyheter, där författaren undrade över var centern står visavi kyrkans möjligheter att anordna förskola. Jag vill hänvisa till vår partimotion, som visar på sådana möjligheter som efterlystes i artikeln. Även om alltså den yttre organisationen för skolan nu börjar bli färdigbyggd återstår mycket av arbetet med att ge skolan och utbildningen ett innehåll som är i överensstämmelse med de allmänna principer som dragits upp. Det gäller t.ex. att ge högstadiet en bättre balans mellan praktik och teori, så som vi från centern krävde i en motion och riksdagen även beslutade om för ett år sedan. Det är nödvändigt att ungdomen får kunskap om vanliga praktiska yrken och vad de innebär även under sin skoltid. LUG sysslar med en översyn av läroplanerna. Det vore bra om den nye utbildningsministern såg till att kraven i motionerna och det som riksdagen beslutat i enlighet med utbildningsutskottets hemställan i detta fall bleve effektuerat. Att det finns problem när det gäller arbetsformer och innehåll i skolan visas främst av att många elever reagerar negativt inför skolarbetet. Vi har skolk, olika disciplinära problem, mobbing osv. Detta kan inte accepteras. Vi måste skapa en skola där alla har en positiv motivation för verksamheten. Vi måste samtidigt se till att denna skola har resurser att hjälpa de elever som har det svårt av den ena eller andra orsaken. Ett omfattande reformarbete vad gäller de inre funktionerna förbereds inom SIA-utredningen. Jag vill påpeka att den kommer att bli färdig under nästa år. För att verksamheten i skolan skall kunna anpassas efter de lokala förutsättningarna fordras att man lokalt har större möjligheter att flexibelt använda de resurser som ställs till skolans förfogande. Man måste ha möjlighet att göra insatserna där de bäst behövs. Den bedömningen kan endast göras i skolstyrelserna och i de enskilda rektorsområdena och skolorna. En decentraliserad beslutsprocess i skolan ger förutsättningar för ett effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser. I detta sammanhang måste idén om arbetslag i skolan tas till vara. Fru talman! I detta sammanhang vill jag säga några ord om de förslag regeringen presenterat riksdagen, innebärande att 30 miljoner kronor ställs till förfogande för insatser i skolorna. Det är främst storstadsområdena och områden med stora invandrargrupper som skall komma i åtnjutande av dessa medel. Det finns inget att invända mot detta. Men nog är det litet märkligt att regeringen är beredd att — utan någon närmare precisering av hur pengarna skall användas, vem som skall besluta om detta och på vilka grunder bidrag skall ges — göra en sådan här medelsanvisning. Det finns anledning att under riksdagsbehandlingen rätta till viss löslighet i skrivningen, men också att ge visst utrymme för åtgärder som kan röra andra problem i skolorna, som dock inte har tagits upp i propositionen. Jag tänker på nedläggningen av skolor och förhindrande av sammanslagning av klasser. Centern vill använda ytterligare 5 miljoner kronor till att förhindra viss sådan skolnedläggning. Jag kan nämna den riksbekanta Markittaskolan. Andra likartade nedläggningar hotar även mitt i storstaden. Genom kontorisering och annat skapas sådana här problem. En viktig utgångspunkt när man formar utbildningssystemet måste vara den återkommande utbildningen. Vi har under senare år fått en värdefull utveckling åt detta håll. Jag kan peka på att det numera inte är självklart att gå från gymnasiestudier till universitet och högskolor för att endast uppnå viss examen. De som studerar eftergymnasialt studerar allt oftare för att uppnå en meritering för ett visst yrkesområde. Även på det akademiska området får vi uppenbarligen en mera balanserad utveckling. Det här är en intressant situation i utbildningspolitiken som det finns anledning att återkomma till när vi så småningom skall ta ställning till U 68:s förslag. Fru talman! Låt mig till sist beröra ett mera lokalt problem som samtidigt är av riksomfattande karaktär. Jag tänker på ett av de mest olycksaliga beslut regeringen presenterat folket i vårt land under det senaste decenniet. Det gäller avtalet med Danmark om att en flerfilig motorledsbro skall byggas mellan Malmö och Köpenhamn. Att bygga denna efter ett förslag som utretts under förhållanden som ligger så långt tillbaka som 1967 är inte välbetänkt. Vår samhällsstruktur har under senare år genomgått en snabb utveckling. Miljöaspekterna väger nu mycket tungt vid bedömningen av utvecklingen. Inga sådana synpunkter har över huvud ingått i övervägandena vid 1967 års utredning. Opinionen kräver i dag ännu effektivare skydd mot exploatering av mark och vatten. Särskilt betänksamma är vi i dag mot de stora befolkningskoncentrationerna. Utvecklingen av vår energiförsörjning talar nu starkt för byggandet av kollektiva energisparande färdmedel. Det är därför vi från centern föreslår i första hand järnvägstunneln som det bästa alternativet. Båttransporter är — det bör påpekas — sex gånger mindre energikrävande än biltransporter. Men låt oss beakta de nya förhållanden som både miljöoch energiproblem gett oss innan vi rusar åstad för beslut. Brons placering söder om Malmö inger även starka betänkligheter. Låt mig ta ett exempel. I Malmö hamn skall man enligt uppgift nu bygga en ny godsterminal för lastbilar. Från hamnen till brofästet i söder vid Limhamn är vägavståndet endast några kilometer. Vägförvaltningen vill bygga ut vägen dit med fyra filer för att kunna ge en god transportmöjlighet. Enligt uppgifter i pressen säger Malmö kommun nej till detta. Transporterna får inte gå genom staden, och det kan man kanske förstå. Biltransporterna skall därför hänvisas ut till den rundväg kring Malmö som utgöres av västkustvägen med förlängning av yttre ringvägen kring Malmö och så ut till bron, en merkörning av ca 2 mil. Brons placering vid Limhamn kräver stark utbyggnad av just sådana stora huvudledsvägar runt Malmö. Dyrbart och föga klokt. Den motortrafik som fortsätter över Öresund går i dag till två tredjedelar över Helsingborg. I stor utsträckning, om den kan få fortsätta, skall den alltså ledas till en bro söder om Malmö. Är det klokt? Det växer i dag fram en allt starkare opinion mot det felaktiga alternativet till broförbindelse som de båda regeringarna kommit överens om. Tyvärr har på sistone även moderatledaren ingripit och fått sitt parti i huvudsak med på detta felaktiga alternativ. Jag skall inte analysera bevekelsegrunderna härför, men allt flera av de svenska medborgarna börjar inse att regeringen när det gäller brobygget har fel i sina planer, vilka beklagligt nog tycks sammanfalla med dem som herr Bohman har. Uppenbarligen är dessa bevekelsegrunder mera sammanfallande med storkoncentrationens spekulationer än hänsyn till folk och miljö. Enligt tidningsuppgifter i Sydsvenska Dagbladet börjar redan nu starka utländska kapitalintressen uppträda på den svenska fastighetsmarknaden. Dessa etablerar sig givetvis här i första hand för egen vinnings skull. Om det nu blir politisk majoritet för den felplacerade bron, hoppas jag dock att denna majoritet i varje fall inte motsätter sig den skyddslagstiftning i olika hänseenden som säkerligen kommer att bli nödvändig i en rätt snar framtid.

Fru talman! Det hör till det oundvikliga i politiken att dagshändelserna står i centrum. Nyhetsmedia levererar de senaste aktualiteterna och politikerna försöker hänga med. Det löpande arbetet fyller på det sättet praktiskt taget all tid. Systemet har sina nackdelar. De omedelbara och kortsiktiga besluten dominerar, de långsiktiga bedömningarna och den medvetna långsiktiga politiken försummas. Det är beklagligt eftersom det är den långsiktiga, tekniska och kommersiella internationella förändringen som har och kommer att ha de djupaste och hårdaste effekterna på vårt samhälle. Det är den långsamt rullande, skenbart oemotståndliga utvecklingen som på två generationer har förändrat det svenska samhället från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Det skedet hör redan till historien. Det är denna långsamt rullande förändring som vi nu är inne i, bort från industrisamhället över till något som vi inte riktigt vet vad det innebär och som i brist på bättre kallas för icke-industrisamhället eller det efterindustriella samhället. Inte heller det samhället kommer att vara något bestående, bara något som i sin tur kommer att sopas åt sidan av vad som kallas utvecklingens krafter. När förändringen rullar fram söker människorna trygghet. Ofta söker de den i det för ögonblicket bestående. Ibland söker de tryggheten genom att drömma sig tillbaka till ett sam hälle som har varit och aldrig mer kommer igen. De politiska partierna söker nå människorna och söker återspegla deras förhoppningar om trygghet. Det finns emellertid ingen trygghet att få från det förgångna; det är också fåfängt att försöka fästa tryggheten vid det nuvarande, som också snart kommer att vara borta. Tryggheten för de enskilda människorna och tryggheten för samhället finns bara i en riktning — tryggheten ligger i förändringen, i att bemästra förändringen.

Den kortsiktiga, dagsaktuella, dagsländeaktiga politiken måste i en demokrati ha sitt. Men den nödvändigheten får inte försumma den ännu viktigare nödvändigheten: en långsiktig medveten politik inför de långsiktiga förändringar som med oerhörd styrka håller på att förändra själva grundvalarna för det nuvarande samhället. En långsiktig politik fordras för att förbereda de resultat som är nåbara endast på lång sikt. Den liberala politiken, som präglade sekelskiftets västerländska samhälle, fyllde en viktig funktion i den långsiktiga samhällsutvecklingen. Den var uttryck för de samlade nedbrytande krafter som riktades mot det gamla skråsamhället och mot de skrankor som i århundraden hade präglat det samhälle som var uppbyggt på de fyra socialt hårt åtskilda stånden. Den liberala politiken förmådde emellertid inte ställa om sig för att lösa problemen i mellankrigstidens samhälle. Därför växte sig de krafter starka som bättre svarade mot den nya tidens krav inför de sociala problem och arbetslöshetsproblem som fanns i mellankrigstidens industrisamhälle. Med en beklaglig parentes satt av andra världskriget kunde denna politik i vårt samhälle gå vidare under den fortsatta industriella utvecklingen som följde under årtiondena efter andra världskriget. Nu har det svenska samhället liksom tidigare det amerikanska drivit in i en ny utvecklingsfas. Om några år kommer också andra västerländska industrisamhällen att stå inför den förändring som nu tvingat sig på oss. Den långsiktiga utveckling som vi nu sedan slutet av 1960-talet är inne i utmärks av att vi håller på att föras bort från industrisamhället över till det efterindustriella samhället. Därför hör det mer till den långsiktiga politikens uppgift att bedöma människornas situation i det efterindustriella samhället men också att dessförinnan ta upp nödvändigheten att samhällspolitiskt behandla en annan fas nämligen den som ligger mellan det industriella samhällets epok och det efterindustriella samhällets. Nu gäller det för oss att rätt bedöma hur själva förändringen mellan industrisam hället och det efterindustriella samhället kommer att påverka situationen, dels för de människor som sitter fast i industrisamhället och dels för de människor som ännu inte hunnit slå rot där. Vi behöver inte i det här ögonblicket dra en klar tidsgräns mellan industrisamhället och det efterindustriella samhället. Avgörandet för oss nu är om vi är på det klara med att vi är inne i en utvecklingsfas, som snabbt kommer att riva ner det gamla samhället, ändra livssituationen och arbetsmöjligheterna för hundratals familjer i vårt land eller om vi inte är på det klara med det. Vi står i början av ett nytt skede, ett nytt skede med nya förutsättningat, ett nytt skede som fordrar en ny politik. Framför oss har vi ett skede där det inte finns någon trygghet för sysselsättningen och inte någon social balans att hämta från det gamla samhälle som nu håller på att rivas ned. Det är ett skede som kommer att sträcka sig genom några årtionden. Den liberala politiken förmådde inte ställa om sig för att lösa mellankrigstidens problem. Den fördes åt sidan, andra krafter tog vid. I den långsiktiga utvecklingen står vi nu alltså inför nästa skede. De krafter som förmådde lösa 1930-talets problem och vidareutveckla tryggheten och den fulla sysselsättningen i efterkrigstidens industrisamhälle tvingas nu att ställa om sig för att kunna lösa industrisamhällets avvecklingsproblem och samtidigt omställningsproblemen inför det nya som skall komma. Ett ödesval ligger därför i tiden: att ställa om sig för det nya eller föras bort från arenan. Nu är det den långsiktiga politikens hårdaste skyldighet att ge människorna psykologisk stabilitet och materiell trygghet i den nya utvecklingsfas vi kommit in i. Även om mycket är bättre i det svenska samhället än det är på andra håll i världen, så är det inte kring den saken utan kring de nya problemen som tornar upp sig framför oss som den långsiktiga politiken måste handla. Industrisysselsättningen sjunker: textilindustrin har minskat sin sysselsättning till hälften på en 20-årsperiod. Den kommer av allt att döma att fortsätta att gå ner ytterligare från 100 000 jobb till ca 40 000 jobb på en 25-årsperiod. Skoindustrin, glasindustrin, porslinsindustrin har under samma tid visat väl så kraftig nedgång. Nyare är emellertid samma tendens inom järnindustrin där på sju år fram till våren 1973 antalet årsarbetare gått ner från 47 000 till litet över 40 000. Det är mer än 15 procent av alla jobb som försvunnit på de sju åren. Skogsindustrin rationaliserar, nya jobb har kommit främst inom kommunal och statlig service. Om vi ställer samman den utveckling som skett från 1965 med de beräkningar som är gjorda i långtidsbudgeten fram till 1977, finner vi att på de 12 åren försvinner 350 000 jobb netto från jord, skog och industri och tillkommer 400 000 jobb netto inom offentlig service. Det är inte alltid samma människor som förlorar de gamla jobben och som får de nya. Däri ligger omställningens problem. Skogslänen visade mellan 1965 och 1970 att 45 000 jobb försvann, netto, mest i skog och jordbruk. Men ca 7000 jobb av de som försvann, försvann inom industrin. Under innevarande femårsperiod, 1971—1975, tror jag att det finns skäl att räkna med att 50 000 jobb netto kommer att försvinna inom skogslänen, därav ca 10 000 inom industrin. Det räcker inte att förklara denna nedgång med att den till stor del sker genom naturlig avgång. Vad som behövs för att skapa trygghet i den långsiktiga utvecklingen är ett naturligt tillflöde av lika många jobb; framför allt är det nödvändigt för att ungdomen skall kunna växa in i samhälle och näringsliv. Befolkningen i skogslänen uppgår till sammanlagt 1,7 miljoner. Den befolkningen minskade under åren 1960—1972 med 52 000 personer. Många kanske säger att det inte var någon större förändring. Men om man går djupare i siffrorna avslöjar de ett allvarligare problem, nämligen att under samma tid antalet ungdomar under 20 år minskade med 85 000 och de som var över 60 år ökade med 77 000 personer. Om inte denna pågående befolkningsomvandling i tid stoppas genom en tillräckligt omfattande näringspolitik — som resulterar i att vi får tillbaka, i nya former, de jobb som går förlorade — kommer denna utveckling att förvandla de problem, som nu är industrisysselsättningsproblem, till ännu allvarligare problem, nämligen sociala. Varken ungdomen eller den välutbildade arbetskraften stannar och väntar på nya jobb. De nya jobben måste fram innan avfolkningen sker, sedan är det för sent. Till de åtgärder som behövs, inom ramen för en långsiktigt medveten näringspolitik, hör en betydligt kraftigare näringspolitisk satsning än som möjliggörs genom de bidrag på 95 miljoner kronor per år som lokaliseringspolitiken innebär. Att hålla ett enda stålverk modernt utrustat kostar 200 miljoner kronor per år utan att det leder till någon ökad sysselsättning. Att skaffa nya arbetsplatser inom järnverk och pappersindustri kostar över 1 miljon kronor per styck. Lokaliseringsbidraget borde i stället för 95 miljoner kronor per år ligga på samma nivå och undergå samma utveckling som u-landsbidragen, vilka snart kommer att vara uppe i 2 000 miljoner kronor per år. Små framsteg som nu kan åstadkommas är välkomna, men vi kan inte driva en politik som är för begränsad, för långsam och för sen och ändå hoppas på en gynnsamm utveckling inom två tredjedelar av Sverige som de s.k. skogslänen omfattar. Skall vår sysselsättningspolitik lyckas fordras det inte bara mera pengar, utan en annan smidigare och snabbare organisation, mindre byråkrati än vi har nu. Och det fordras ett betydligt bättre samarbete ekonomiskt och organisatoriskt mellan den centrala organisationen och den regionala, om vi i tid skall kunna möta de svårigheter som sysselsättningsomläggningen och rationaliseringen i våra råvaruindustrier och basindustrier drar med sig. Inte ens den högkonjunktur, som vi nu har, har löst oss från de sysselsättningsproblem som möter stora grupper av människor, däribland många ungdomar. Den högkonjunktur vi har kommer inte att vara beständigt. Problemens allvar kommer antagligen att stå ännu klarare för oss om något år. Redan nu planerar länsarbetsnämnderna för de arbetslösa, som skall sättas i beredskapsarbete och hjälpas på andra sätt; inte bara under den närmaste vintern utan också för den vinter som följer därefter. En av de åtgärder som behövs för att få ett bättre samspel mellan den centrala och den lokala regionalpolitiken är klara direktiv om hur många arbetsplatser och till vilket belopp per arbetsplats som de centrala myndigheterna är beredda att hjälpa fram ny sysselsättning inom varje region för det närmaste året och för de närmaste åren. Som det nu är, går det ofta lång tid, då det råder ett osäkerhetstillstånd, mellan förberedelserna för de nya jobben och fram till dess ansökning om lokaliseringsbidrag kan lämnas in. Det är möjligt att åstadkomma betydligt bättre resultat för sysselsättningen, om vi under det skedet hade klara normer för den centrala statsmaktens stödåtgärder. Det borde också vara möjligt att resonera på följande sätt: Statsmakterna är beredda att i norra delen av stödområdet hjälpa lätt industrisysselsättning genom en insats av 70 000 å 75 000 kronor per arbetsplats, såsom fallet varit med Algots och Eiser, upp till ett antal av låt oss säga 4 000 arbetsplatser under en treårsperiod eller fyraårsperiod. Motsvarande siffra för södra delen av stödområdet borde kunna anges till förslagsvis 40 000 å 50 000 kronor för lätt industri och 100 000 kronor för tyngre industri, allt begränsat region för region till det antal arbetsplatser som regeringen tillsammans med arbetsmarknadsmyndigheterna är beredd att fixera. Då finns det en möjlighet att koppla ihop den centrala politiken med den regionala planeringspolitik som statliga myndigheter, kommuner och vissa organisationer nu är ålagda att fullfölja inom regionerna. De fyra nordligaste länen får främst genom statsmakternas försorg tillfälle att dela 35 miljoner kronor årligen från Norrlandsfonden. De tre södra skogslänen borde få något av en motsvarande möjlighet för att möta de sysselsättningsproblem som också där håller på att utvecklas i allvarlig riktning. Om vart och ett av de fyra nordligaste länen på det sättet disponerar över 8 å 9 miljoner kronor, så borde de södra skogslänen kunna få förslagsvis 5 miljoner kronor vartdera. Därmed har de möjlighet att förstärka egenkapitalet i de mindre och medelstora företagen. Detta är ofta en förutsättning för att man skall kunna gå vidare och i nästa steg få rätten till lokaliseringsstöd genom AMS eller företagarföreningen. Utan tillräckligt egenkapital ges det inga stödåtgärder och därmed blir det en sämre sysselsättningsökning än det borde vara. De statliga företagsgrupperna, såväl bolagsgruppen som affärsverksgruppen, vilka tillsammans sysselsätter 200 000 personer, borde åläggas en mera expansiv sysselsättningspolitik i de norra två tredjedelarna av landet. De borde kunna åläggas att återvinna de mer än 10 000 jobb som de statliga företagen rationaliserat bort netto i de fyra nordligaste länen enbart under 1960-talet. De statliga företagsgrupperna bör tillförsäkras inte bara hjälp med pengar till att modernisera och utvidga sig själva och sina företag utan också åläggas att gå ut med gemensamma projekt med pengar som statsmakterna måste ställa till förfogande för att i god tid påverka sysselsättningen och på det sättet samköra med andra företag inom regionerna. Hur bra det kommande servicesamhället än blir för de människor som då lever, måste all service betalas med hjälp av de människor som arbetar inom produktionen. Också servicesamhället kommer att behöva stöd från produktionen. Offentlig service skall betalas med hjälp av skatter, privat service med hjälp från priser. Ute i världen kommer industriproduktionen att växa. Det är en svår men ingalunda omöjlig uppgift för oss att driva en medveten långsiktig näringspolitik i syfte att hindra den snabba nedgång i industrisysselsättningen som vi nu har framför oss. Och nedgången kommer att bli ännu tydligare, när högkonjunkturen slår om till en lågkonjunktur, inom vissa branscher kanske om något år. Men med en medveten långsiktig sysselsättningspolitik, genom industrisatsning kan vi hindra att omställningssvårigheterna blir onödigt stora för industrins anställda och också få tid på oss att rationalisera såväl den offentliga som den privata serviceverksamheten, så att den inte behöver växa oss över huvudet. Låter vi utvecklingen gå som den nu går, kommer vi redan 1977 att ha ett samhälle där vi på varje anställd inom industrin, han må vara arbetare eller tjänsteman, har en anställd i offentlig tjänst och en och en halv i privat service. Vi står inför ett ödesval, som jag nyss har sagt. Vi har att välja mellan att ställa om oss inför de nya arbetsuppgifterna eller föras bort ifrån arenan och låta andra krafter ta vid. Jag har i många år arbetat för att vi i tid skall inse den utveckling som vi kommit in i och för att vi organisatoriskt, ekonomiskt och personellt i tid skall förbereda oss för det som nu börjar. Politik är att förverkliga ett bättre samhälle. Första förutsättningen är att inse vart den långsiktiga utvecklingen är på väg. Den andra förutsättningen är att i tid förbereda en långsiktig kritik som motbalanserar de negativa verkningarna av de förändringar som förestår men på andra avgörande punkter tar vara på utvecklingens möjligheter och där stärker utvecklingens krafter. I den situationen står vi nu.

Fru talman! I likhet med herr Nordgren vill jag till kammarens protokoll få antecknat att jag beklagar den situation som har uppstått på Söderhamns lasarett. Jag tycker att det är beklämmande att Gävleborgs läkarförening med utomparlamentariska metoder indirekt försöker påverka dem som söker överläkartjänsten vid kirurgiska kliniken på Söderhamns lasarett i syfte att få en nedläggning till stånd. Även läkarföreningen bör acceptera de demokratiska spelregler som innebär att det är de politiskt valda förtroendemännen i landstinget som har att besluta om sjukvårdsorganisationen i länet. Landstinget har slagit fast att Söderhamns lasarett skall finnas kvar och vidareutvecklas på samma villkor som länets övriga sjukhus. Ett sådant beslut bör också läkarföreningen lojalt ansluta sig till i likhet med övriga personalorganisationer. Läkarna är ändå bara en liten grupp av all den personal som finns på ett sjukhus och som kan drabbas mycket hårt genom denna typ av aktioner. Även för regionens invånare kan följderna bli mycket svåra. Fru talman! Jag beklagar livligt den situation som har uppstått.

Fru talman! Kan rättvisan vänta? Den frågan har aktualiserats på flera hundra platser i vårt land under den gångna veckan. Kring det temat har samlats representanter för de kristna kyrkorna och samfunden i vårt land till ett studium av och ett engagemang kring de internationella rättvisefrågorna och den kristna kyrkans ansvar för dessa. Den ekumeniska u-veckan går tillbaka på diskussionen i samband med det stora kyrkomötet i Uppsala sommaren 1968 och på en rekommendation från det kristna riksmötet i Göteborg 1972. Där beslöts att söka stimulera de lokala församlingarna att fördjupa sitt internationella engagemang och intensifiera ansträngningarna att informera och väcka medvetenhet om u-ländernas situation och det svenska folkets ansvar. Fem delämnen har behandlats under veckan, nämligen Frälsning i dag — Kamp mot rasismen — Ökat utvecklingssamarbete — Rättvis världshandel och slutligen Nya livsstilar — ett rättfärdigare samhälle. Bakom allt detta ligger en växande medvetenhet om att utvecklingsbegreppets innebörd inte kan anges enbart i ekonomiska termer. Utveckling är inte en fråga bara om ekonomisk tillväxt utan också om rättvisa och självständighet, och av dessa tre målsättningar för utvecklingsprocessen har kyrkorna satt rättvisan i centrum. I förberedelsematerialet för den ekumeniska u-veckan har framhållits, att det inte kan vara kyrkans uppgift att tro sig sitta inne med enkla lösningar på världens stora frågor. Men den primära uppgiften är att kritiskt och konstruktivt och utifrån en kristen helhetssyn på världen och människan granska vad som sker i de mångskiftande politiska och ekonomiska sammanhangen och att sedan leva och handla efter det.

I de många möten som har anordnats ute i landet med deltagande av många aktiva politiker och många kyrkomän har en rad konkreta frågor diskuterats. Hur bedrivs bäst kampen mot rasismen i vårt land? Stöd till befrielserörelserna i södra Afrika ges numera av både den svenska staten och av kyrkorna. Men det måste kompletteras med en granskning av svenska företags investeringar i dessa länder. Svenska ekumeniska nämnden har därför inlett en omfattande aktion i syfte att kartlägga det svenska ekonomiska engagemanget i södra Afrika för att sedan mot bakgrund av detta material pröva frågan om man skall kräva att de svenska investeringarna dras tillbaka eller om man skall ställa bestämda krav på de företag som engagerat sig i södra Afrika att mera målmedvetet försöka förändra de ekonomiska och sociala villkoren för de svarta. Den aktionen beräknar vi kunna redovisa under våren 1974, varvid de svenska kyrkorna och samfunden kommer att få ta ställning till förslag och rekommendationer i syfte att skärpa kampen mot rasismen. Diskussionen kring livsnivå kontra levnadsstandard har aktualiserats på nytt. Den livsstil vi väljer bör vara sådan att den påverkar människornas situation och inger hopp i en värld där många förgås under trycket av all omänsklighet. Inget parti torde kunna vinna röster i en valrörelse på att gå ut och plädera för anslutning till ett program i syfte att sänka lönenivå och levnadsstandard för svenska medborgare. Ändå är det just kravet på en annan värdering av levnadsstandarden som gör sig gällande särskilt bland unga kristna i dag. Är inte livsnivå viktigare än levnadsstandard, och måste vi inte börja mäta vår välfärd i andra termer än ökad bruttonationalprodukt? Framför allt har under u-veckan en fråga utkristalliserat sig: Finns det ett moraliskt medvetet ledarskap bland svenska politiker? Går man i täten för att öka de svenska statliga insatserna till utvecklingsländerna, eller hänvisar man till en omedveten eller oengagerad allmän opinion? Kan man pruta på den av riksdagen fastställda målsättningen för utbyggnadstakten för u-hjälpen bara med hänvisning till svenska folkets biståndströtthet? Kan vi nöja oss med att registrera en sådan leda vid u-hjälpen? Krävs inte ett särskilt kraftfullt ledarskap i en sådan situation? För att nå upp till 1 procent av bruttonationalprodukten måste anslaget till u-landsbiståndet i det närmaste fördubblas nästa år. Den nya biståndsministerns första uttalande var: ”Biståndet måste vägas mot andra angelägna uppgifter.” Det yttrandet måste tyvärr tolkas som att regeringen överväger att svika sitt tidigare löfte. När riksdagen 1968 fattade sitt beslut krävde folkpartiet och centern att enprocentsmålet skulle nås redan två år tidigare. En mycket stark opposition inom det socialdemokratiska partiet ville detsamma. Den gruppen bemöttes i den socialdemokratiska partikongressen 1967 av dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson med orden: ”Låt oss säga 1974/75 och lova att vi skall hålla vårt löfte.” Den ekumeniska u-veckan har dragit allmänhetens uppmärksamhet till statsmakternas agerande. Den samlade svenska kristenheten har till riksdag och regering riktat maningen ”Rättvisan kan inte vänta”. Statsverkspropositionen i det här avsnittet kommer att läsas med särskilt stort intresse av kyrkornas folk. Kommer regeringen att svika? Kommer i så fall riksdagen att stå fast vid sitt löfte?

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av ett inlägg tidigare i dag av herr Alf Pettersson i Malmö angående befolkningsutvecklingen i sydvästra Skåne. Enligt herr Petterssons yttrande skulle denna region nu vara utsatt för en stark befolkningsminskning samtidigt som 1960-talet inte skulle ha medfört någon större befolkningsökning. Herr Pettersson underströk vikten av att riksdagens ledamöter blir informerade om de faktiska förhållandena, och på denna sista punkt vill jag helt instämma med nonom. Därför vill jag också ange några siffror som klart visar utvecklingen. Under tidsperioden 1961—1970 ökade befolkningen inom Sydvästra Skånes kommunalförbunds område från 369 000 till 445 000 — en befolkningsökning på 76 000 under denna tioårsperiod. I jämförelse med Storstockholm och Storgöteborg var befolkningsökningen procentuellt sett större inom SSK-området än i något av de andra två här nämnda områdena. Ser vi på utvecklingen under de två senaste åren, 1971 och 1972, finner vi att ökningstakten minskat, men trots detta utgör befolkningsökningen under denna tid 6 845 eller per år räknat i genomsnitt nära 3 500. När herr Pettersson talar om den nu pågående starka befolkningsminskningen inom regionen, så kan man väl knappast få den uppfattningen om utvecklingen fram till den 1 januari i år. Ser vi på utvecklingen i år finner vi — denna uppgift har jag fått på SSK:s kansli — att befolkningen inom området minskat med 277 personer fram till den 30 september. Även om så skett är det alltför starka ord att tala om en kraftig befolkningsminskning. Vad sedan beträffar den debatt som pågår rörande befolkningskoncentrationen till sydvästra Skåne, så bygger den dels på befolkningsut vecklingen under 1960-talet, dels på den målsättning som skisseras i SSK:s förslag till regionplan. Enligt denna räknar man med en befolkningsökning på 75 000 personer inom SSK-regionen under 1970-talet. Den befolkningsökningen på 75 000 skall jämföras med de befolkningsramar som riksdagen fastställde förra året och som innebar en befolkningsökning för hela Malmöhus län under 1970-talet på mellan 30 000 och 60 000. Riksdagens ledamöter avgör själva huruvida debatten om befolkningsutvecklingen skall vara nödvändig eller inte.

Enligt min mening är debatten nödvändig för att i Skåne skapa en bättre befolkningsutveckling, en bättre planering och en bättre miljö, och därför har jag velat delge riksdagens ledamöter denna information om de faktiska förhållandena.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag, trots att jag tidigare har strukit mig från talarlistan, så här på sluttampen tar kammarens tid i anspråk ett par minuter. I går var jag tillsammans med en annan ledamot av denna kammare, Ola Ullsten, författaren Svante Foerster, TV-medarbetaren Allan Schulman och några andra personer och uppvaktade Egyptens ambassad i ett mycket angeläget ärende med anknytning till den nu aktuella Mellanösternkonflikten. Vår avsikt var att på ambassaden framföra önskan om, begära eller kräva att egyptierna och syrierna skulle utlämna de krigsfångar som de tagit under det nyss, åtminstone tillfälligt, avslutade kriget. Enligt tidigare inkomna uppgifter från såväl Israel som Internationella röda korset har hittills omkring 50 personers namn utlämnats, men ungefär 400 personers identitet var icke avslöjad och namnen inte utlämnade. I denna uppvaktning deltog också representanter för massmedierna, och vi ställde som sagt kravet att regeringarna i Egypten och Syrien omedelbart, primärt till Internationella röda korset, skulle utlämna namnen på de krigsfångar man fortfarande höll kvar samt att man skulle se till att Röda korset omedelbart fick möjligheter att besöka fångarna och inspektera fånglägren, allt i enlighet med de internationella konventioner som bl.a. Egypten och Syrien har skrivit under. Den egyptiske representanten förklarade då för oss och för de samlade representanterna för massmedierna — och de var inte få — att vi var ute i ogjort väder och att man hade överlämnat namnuppgifterna för fyra å fem dagar sedan samt att alla andra uppgifter var osanna. Denne representant för Egypten lämnade också en mängd uppgifter rörande alla de brott som motsidan hade begått, inte minst i vad gällde flyktingarnas och krigsfångarnas situation. Både vi som deltog i uppvaktningen och de närvarande pressmännen blev naturligtvis mycket konfunderade, och vi lämnade ambassaden. Men i dag på morgonen har vi tagit kontakt med Internationella röda korset och då kunnat konstatera att de egyptiska uppgifter som vi fick i går var helt oriktiga, i varje fall vad gäller Internationella röda korset. Några namn på de israeliska krigsfångarna har icke lämnats ut, och inte heller har några som helst åtgärder vidtagits av regeringarna i Egypten eller Syrien för att möjliggöra en inspektion av Röda korset. Fru talman! Eftersom de i går närvarande representanterna för massmedierna fick den uppfattningen att detta inte längre var något problem, och eftersom de flesta här i kammaren kanske också har svävat i den tron att här inte finns något problem har jag velat få dessa ord till kammarens protokoll och även inför denna kammare och eventuellt andra närvarande tala om precis vad som har hänt. Bortsett från alla andra synpunkter som man kan ha på den aktuella konflikten, t.ex. hur oljan används som politiskt utpressningsvapen osv., vill jag uttrycka den uppfattningen att när vi nu har fått ett eld upphör måste det vara ett anständighetskrav att krigsfångarna behandlas enligt gängse principer och enligt de konventioner som vi har blivit ense om.

Fru talman! Utformningen av vår utrikespolitik skiljer sig i ett väsentligt avseende från utformningen av politiken på andra områden, nämligen därigenom att man utgår ifrån en bestämd doktrin, ett visst begrepp, och utifrån detta drar slutsatser om eventuella åtgärder och uttalanden i olika konkreta situationer. Problemet består till stor del däri att begreppet i fråga, neutralitet, egentligen är tillämpligt endast i en krigssituation och därför är svårhanterligt när det gäller att karakterisera vår utrikespolitik i fredstid. Alliansfrihet syftande till neutralitet i krig är ju den fullständigare, adekvatare och klarare formuleringen, men i den politiska debatten talar vi ju om vår neutralitetspolitik, och så sker också i officiella uttalanden. Detta innebär att tolkningen av begreppet neutralitet blir av helt avgörande betydelse. Är det förenligt med neutralitetspolitik att Sverige engagerar sig i internationella sammanslutningar, i t.ex. FN, Europarådet eller EEC? Kräver neutralitetspolitiken att vi iakttar vad som kallats ideologisk neutralitet eller åsiktsneutralitet? Eller kanske neutralitetspolitiken tvärtom kräver att vi tar ställning i ideologiska eller maktpolitiska konflikter? Detta är frågor som vi ställt oss under efterkrigstiden. Under de senaste veckorna har man därtill diskuterat hur underrättelseverksamheten skall vara utformad för att vara förenlig med vår neutralitetspolitik. Den omedelbara anledningen till att jag i januari i år motionsvägen tog upp frågan om neutralitetsbegreppets innebörd var den, att dåvarande utrikesministern hävdade inte bara att Sverige som neutral stat hade rätt att ta ställning i internationella konflikter, utan också att neutraliteten krävde det av oss. Tystnad i en storpolitisk konflikt skulle kunna tolkas som resignation inför supermakters maktutövning och därmed försvaga trovärdigheten i vår neutralitetspolitik, menade han. Detta är såvitt jag kan förstå inte endast uttryck för en mera aktiv utrikespolitik utan något i princip nytt. Utrikesutskottet tycks förvånansvärt nog inte låtsas om att neutralitetsbegreppet är oklart. Att det förhåller sig så är inget påhitt från min sida utan öppet deklarerat i de mest seriösa och officiella sammanhang. Jag har faktiskt gjort mig besväret att gå igenom ett 70-tal officiella deklarationer — de flesta av statsoch utrikesministrar — från 1950 och framåt, och jag skall strax ge belägg för mitt påstående. Genomgången av drygt 20 års officiella deklarationer visar åtminstone två saker: dels att neutralitetsbegreppet ingalunda varit så entydigt och problemfritt som utrikesutskottet tycks mena eller underförstå, dels att det skett en påfallande accentförskjutning i dessa deklarationer. I början av 1950-talet diskuterades frågan om det var förenligt med neutralitetspolitik att Sverige engagerade sig i FN och Europarådet. Dåvarande utrikesministern, Östen Undén, förklarade flera gånger att den svenska neutraliteten var begränsad på grund av att Sverige var medlem av FN och hade förbundit sig att följa dess stadgar, som ju förpliktar medlemsstaterna att medverka i sanktioner mot en angripare, ifall säkerhetsrådet fattar beslut om sådana åtgärder. Sveriges neutralitetspolitik är inte lika utpräglad som t.ex. den schweiziska, förklarade Undén exempelvis i ett uttalande år 1956. ”Vårt medlemskap i FN medför begränsningar i neutraliteten”, heter det. I en tidskriftsartikel följande år framhöll han att vårt land genom medlemskapet i FN inte kan föra ”neutralitetspolitik i överensstämmelse med de klassiska neutralitetsreglerna”. Östen Undéns efterträdare Torsten Nilsson delade helt sin företrädares uppfattning. ”Vi vet alla”, förklarade han i ett anförande inför Paasikivisamfundet 1965, ”att många stater i dagens värld strävar att tillämpa neutralitetspolitik och att tolkningen av en sådan politiks innebörd och förpliktelser i någon mån varierar. Den strängaste tolkningen företräder väl Schweiz, som funnit medlemskap i Förenta Nationerna oförenligt med sin neutralitet. Formellt är det ju också riktigt, att ett sådant medlemskap innebär en principiell inskränkning i neutralitetspolitiken, eftersom en medlemsstat inte kan undandraga sig deltagande i militära aktioner, om vilka stormakterna i FN:s säkerhetsråd är ense. I praktiken har dock denna inskränkning inte hittills medfört några svårigheter för neutrala stater som är FN-medlemmar. Sverige har för sin del funnit neutralitetspolitiken fullt förenlig med aktivt stöd åt Förenta Nationerna.” Det är alltså uppenbart att tidigare utrikesministrar varit helt medvetna om att neutralitetsbegreppet är oklart, att det finns olika grader av neutralitet. De har heller inte stuckit under stol med det. Det finns emellertid en annan aspekt som är lika intressant och viktig, ja kanske viktigare, nämligen frågan om vår utrikespolitiska linje skall behöva innebära s.k. ideologisk neutralitet. Är den sorts neutralitet som Sverige valt ”synonym med moralisk likgiltighet gentemot ideologier, som står mot varandra i världen”? Den frågan besvarade Östen Undén år 1951 med ett nej. ”Neutralitet är ett juridiskt begrepp och ej ett moraliskt”, förklarade han. ”Att tala om neutralitet såsom likgiltighet inför konflikter andra länder emellan är att missbruka ordet neutralitet.” Statsminister Erlander berörde detta problem i ett anförande samma år. Bilden av Sveriges utrikespolitik vore ofullständig, om man inte också framhöll att Sverige är en demokrati som ”med avsky vänder sig bort från diktaturen, vare sig den uppträder i nazistisk eller kommunistisk form. Vi känner med andra ord ideologisk samhörighet med den västerländska demokratin.” I ett anförande inför EEC:s ministerråd 1962 förklarade dåvarande handelsministern Gunnar Lange, att den svenska neutralitetspolitiken inte var liktydig med ideologisk neutralism eller isolationism. ”De klassiska demokratiska idealen är levande realiteter för Sveriges folk. Vår utrikespolitiska attityd påverkas inte av något ängsligt kompromissande mellan demokrati och diktatur”, förklarade han. Torsten Nilsson gav uttryck för ungefär samma sak i det tidigare nämnda anförandet inför Paasikivisamfundet 1965. ”I den mån begreppet ”neutralism” innebär att vederbörande stat skulle vara förpliktad till något slags ideologisk neutralitet, kan det självfallet inte tillämpas på ett land som Sverige, med vår fasta förankring i den västerländska demokratins idéer”, förklarade han. Om man följer de utrikespolitiska deklarationerna 20 år tillbaka finner man, att en aspekt kommit att betonas allt starkare, nämligen att neutraliteten inte dömer oss till isolationism eller tystnad. Detta påtalas i många deklarationer under 1960-talet. Steget från detta — från rätten att deklarera en åsikt — till skyldigheten att fördöma vad vi uppfattar som stridande mot våra politiska och moraliska värderingar började tas i slutet av 1960-talet och togs fullt ut i början av 1970-talet. Dåvarande statsministern Tage Erlander förklarade i mars 1968 att det förhållandet att vi aldrig tvekat säga vår mening ökat respekten för vår neutralitet. ”Vi skulle inte ha vunnit tilltro till vår neutralitet, om vi hade avstått från att ta ställning. Om vi hade hållit tyst skulle i stället vår neutralitet ha äventyrats”, säger han. Dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson förklarade i juni samma år att Sverige har skyldighet att ta ställning. Världen har blivit vårt arbetsfält, menade han, och förklarade regeringens syn på utrikespolitiken på följande sätt: ”Vår politik i fred brukar betecknas som neutralitetspolitik emedan den syftar till att möjliggöra landets neutralitet i händelse av krig, som kunde medföra risk för Sveriges indragande. För denna politik existerar inga regler. Sverige är icke en neutraliserad stat och vi åtnjuter inga garantier från andra stater. Vår neutralitetspolitik är inte heller föremål för några överenskommelser eller fördrag med andra länder. Uppenbart är att utformningen av denna politik blir beroende av de faktiska omständigheter, som råder i olika uppkommande lägen. En av förutsättningarna för att dess syfte skall kunna uppnås är emellertid att den av andra makter uppfattas som en oberoende politik. Ur denna synpunkt kan man säga att vår neutralitetspolitik är fullt förenlig med att vi har en egen oberoende uppfattning i internationella frågor och även tillkännager denna mening.

Förre utrikesministern Krister Wickman gick vidare på den linjen och förklarade vid flera tillfällen, att tystnad från svensk sida i en storpolitisk konflikt skulle kunna tolkas som resignation inför supermakternas maktutövning och därmed försvaga trovärdigheten i vår neutralitetspolitik. Det var bl.a. detta som jag pekade på i min motion. Jag menade att det skett en glidning i tolkningen av neutralitetsbegreppet och att det var rimligt och angeläget att frågan diskuterades, så att den besvärande oklarheten kunde skingras. Ingen kan ju vara betjänt av att det råder oklarhet om vad vi menar med begreppet neutralitet och hur vi bör agera i olika konkreta situationer. Och det förhåller sig väl så, att vi vill ha en öppen och saklig debatt i utrikespolitiska frågor lika väl som i andra? Det senaste numret av Utrikespolitiska institutets tidskrift Internationella studier har i hög grad ägnats åt frågan om vår neutralitetspolitik. Frågan behandlas dels i ledaren, dels i tre skilda essäer av framstående experter. Krister Wahlbäck påtalar i en artikel under rubriken Från medlare till kritiker att ”den svenska regeringen i dag gör uttalanden om internationella händelser i en helt annan utsträckning än för 10 eller 20 år sedan”. ”Medlarrollen” har, menar han, trätt i bakgrunden för ”kritikerrollen”, rollen ”som brännmärkare av brott mot ett antal principer för internationell samverkan”. Den uppfattning som jag gav uttryck för i min motion, att neutralitetsbegreppet som det används är oklart, bestyrks helt av en annan artikel, skriven av Kjell Goldman. Han konstaterar följande: ”Helt olika sätt att se på innebörden i neutralitetspolitiken framträder i svensk debatt. Somliga betraktar neutralitetspolitiken uteslutande som en del av säkerhetspolitiken: att hålla Sverige utanför krig är syftet med neutralitetspolitiken. Andra tycks i neutraliteten se något mera omfattande: ett allmänt förhållningssätt till världspolitiken, ja kanske till livsproblemen. De finner det olustigt att Sverige tar ställning i konflikter, alldeles oavsett konflikternas relation till krigsriskerna i Nordeuropa; Sveriges roll i världen är medlarens, brobyggarens, humanistens, inte revolutionärens eller agitatorns. Åter andra förefaller mena, att just neutralitetspolitiken förpliktar till ett aktivt engagemang på de förtrycktas sida; för dem är det neutralitetspolitik Sverige bedrivit i Vietnamfrågan.” I min motion påtalade jag den oklarhet som råder om neutralitetsbegreppets innebörd och tillämpning. Om man tolkar utrikesutskottets betänkande nr 16 mycket välvilligt, kanske man kan säga att utskottet självt gjort ett slags utredning. Det finns åtminstone ett par formuleringar som jag finner upplysande och värdefulla. Det sägs att svenska offentliga ställningstaganden bör vara så utformade att ”de inger omvärlden respekt för vår vilja att iaktta neutralitet vid eventuella krig och vår förmåga att stå emot påtryckningar utifrån”. Det är bra. Ännu viktigare är den deklaration som utskottet gör i fråga om tillämpningen av riktlinjerna för vår utrikespolitik. Det sägs att det är angeläget att den enighet som råder om riktlinjerna även motsvaras av ”ett brett samförstånd i fråga om riktlinjernas tillämpning i skilda internationella situationer”. Utskottet pekar därvid på hur detta samförstånd skall åstadkommas. ”Samrådet mellan regering och riksdag i enlighet med grundlagens bestämmelser tjänar detta syfte”, heter det. Det påpekandet finner jag utomordentligt värdefullt. Situationen är ju den att riksdagen i allt för liten utsträckning getts tillfälle att påverka utrikespolitikens utformning eller alltför sällan har utnyttjat sin möjlighet att göra det. Om man alltså i viss mån kan betrakta utskottsbetänkandet som ett principuttalande om vår utrikespolitik, måste jag tyvärr konstatera att det trots allt är ganska ofullständigt. Det finns många andra frågor som borde klarläggas bättre. Den nu aktualiserade frågan om underrättelseverksamhetens utformning är en. En annan gäller den större frispråkighet i utrikespolitiska frågor som statsminister Palme talade om under sitt USA-besök sommaren 1970 och alldeles speciellt den skyldighet att uttala sig beträffande internationella konflikter som enligt förre utrikesministern skulle föreligga. Utskottet har inte diskuterat den frågan och har således inte heller skrivit in den Wickmanska principen i riktlinjerna för vår utrikespolitik. Jag tolkar detta så att tystnad i internationella konflikter enligt utskottets mening inte strider mot traditionell svensk neutralitetspolitik, att ställningstaganden således inte krävs för att vår neutralitetspolitik skall vara trovärdig. Jag hoppas att någon representant för utskottet kan bekräfta riktigheten av denna tolkning. Jag har, fru talman, inget yrkande.

Fru talman! Jag har med stort intresse lyssnat på herr Richardsons inlägg i denna fråga men vill rikta kammarens uppmärksamhet på att ingen i utrikesutskottet yrkade bifall till hans motion, inte ens utskottets folkpartiledamöter. När det gäller dessa frågor får vi ständigt en dokumentation av enigheten genom uppslutningen kring regeringens utrikespolitik i samband med att regeringsdeklarationerna läggs fram. När herr Richardson säger att riksdagen har för små möjligheter att påverka utrikespolitiken undervärderar han väl utrikesnämndens roll. Där har de olika politiska partierna möjlighet att framlägga sina synpunkter inför stora politiska avgöranden. Ja, fru talman, jag skall inte bli särskilt mångordig i mina kommentarer till vad som sägs i utrikesutskottets betänkande nr 16. Detta betänkande utgör ett försök att formulera vad de i utskottet representerade partierna är eniga om när det gäller innebörden av Sveriges neutralitetspolitik. Från socialdemokratisk synpunkt har utskottsskrivningen flera värdefulla inslag. Särskilt gäller detta uttalandet: ”Friheten från bindningar till något främmande maktblock har gett vårt land möjlighet att hävda småstaters oberoende och göra detta oavsett från vilket håll oberoendet hotas.” Själva tanken är inte ny, men det är värdefullt att den blir så klart uttryckt. Regeringen har i det förflutna gång på gång utnyttjat denna möjlighet att säga ifrån, när småstaternas oberoende varit hotat. Vi minns Östen Undéns starka protest mot det ryska överfallet på Ungern 1956 liksom hans fördömande av Englands och Frankrikes Suezäventyr vid samma tid. Vi minns Olof Palmes och Torsten Nilssons hårda kritik mot den amerikanska Vietnampolitiken lika väl som deras starka protest mot den ryska interventionen i Tjeckoslovakien 1968. Vi minns också Krister Wickmans konsekventa uppföljning av Vietnamkritiken och hans engagemang för de folk som kämpar för sin frihet mot Portugals koloniala förtryck. Vi är också helt övertygade om att den nye utrikesministern, Sven Andersson, kommer att fullfölja samma linje. För oss socialdemokrater i utrikesutskottet är det särskilt tillfredsställande att småstaternas rätt till oberoende och Sveriges skyldighet att slå vakt om denna rätt kommit till uttryck i betänkandet, eftersom regeringens och särskilt statsminister Olof Palmes ställningstaganden i dessa frågor blivit föremål för angrepp både utom och inom vårt land. På sina håll tycks man föreställa sig att neutralitetspolitiken skulle döma oss till tystnad, när den ena eller andra stormakten kränker småstaters oberoende. Motsatsen är naturligtvis fallet. Varje försök att tysta den svenska regeringen, när den reagerar mot särskilt allvarliga och brutala övergrepp mot småstater, måste bestämt avvisas. Kravet på självständiga ställningstaganden från regeringens sida går före andra önskemål som kan ställas på svenska offentliga meningsyttringar. När det i utskottets betänkande sägs att sådana meningsyttringar vidare bör utformas med hänsynstagande till önskemålet att Sverige även i fortsättningen skall kunna åta sig internationella uppdrag i fredens och det konstruktiva internationella samarbetets tjänst, får detta naturligtvis inte tolkas så att vi skulle undertrycka nödvändig och berättigad kritik mot någon stormakt i syfte att bli accepterade som medlare. Det finns internationella konfliktfrågor där Sverige inte är särskilt engagerat eller där vi utifrån en objektiv bedömning måste säga oss att båda parter har legitima intressen. Så är i viss mån fallet i Mellerstaösternkonflikten. Den relativt återhållsamma linje, som vi under en rad år följt i fråga om konflikten mellan Israel och arabstaterna, har sannolikt bidragit till att enighet kunnat nås om utnyttjande av en svensk diplomat som FN:s generalsekreterares särskilda representant liksom om insats av svenska FN-soldater i viktiga bevakningsuppgifter. Men man får inte dra alltför generella slutsatser av dessa erfarenheter. Vår villighet att åtaga oss särskilda FN-uppdrag får inte bli en munkorg för regeringen, när den av andra skäl finner det nödvändigt att säga ifrån. Jag tror det kan vara av värde att vi från socialdemokratisk sida i utskottet gör denna kommentar till utrikesutskottets betänkande nr 16. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! 'Det väsentliga för mig är att frågan om neutralitetsbegreppets innebörd diskuteras; under vilka former det sker är av underordnad betydelse. Vad jag reagerat mot i utskottets skrivning är att man över huvud taget inte observerar att det är ett oklart begrepp. Jag rekommenderar herr Palm och övriga ledamöter av utskottet att studera nr 3 av Utrikespolitiska institutets tidskrift Internationella studier. Där finns mycket intressanta och upplysande artiklar rörande just denna fråga. Det andra önskemålet var att riksdagens ställning skulle stärkas i fråga om utformandet av riktlinjerna för utrikespolitiken. Om man jämför de uttalanden som görs av statsministrar och utrikesministrar och dem som görs av riksdagen, finner man att riksdagen ytterligt sällan i form av utskottsbetänkanden tar upp sådana här frågor. Under de senaste åren har det varit några få betänkanden och dessa har varit mycket kortfattade. Herr Palm hänvisar till utrikesnämnden. Visst kan man göra det men vad vi framför allt behöver är en öppen debatt och den bör riksdagen i första hand föra.
Fru talman! Herr Richardson rekommenderar mig och övriga ledamöter i utrikesutskottet att närmare studera dessa frågor. Jag vill returnera denna vänliga rekommendation med att tala om för herr Richarson att han först borde försökt övertala sina egna partivänner som tillhör utskottet att tala för sin motion när den förelåg till behandling.
Fru talman! Herr Palm deklarerade en mening för utskottets socialdemokrater i fråga om herr Richardsons motion. Jag tycker inte att det finns anledning till partideklarationer i det här sammanhanget. Det är ett enigt utskott, och jag vill nöja mig med att konstatera att vi från moderata samlingspartiet ansluter oss till utskottet i fråga om herr Richardsons motion. Vi har full respekt för motiven och arbetet bakom densamma men tycker ändå inte att en utredning av det slaget är påkallad.

Fru talman! I förevarande betänkande från utrikesutskottet behandlas motionen 1105. I denna yrkar vi att avtalet med EEC och CECA sägs upp och att förhandlingar inleds om träffande av ett nytt avtal, som endast innefattar handelsfrågor. För mindre än ett år sedan antog den svenska riksdagen avtalen med EEC och CECA, den europeiska koloch stålunionen. Dessa s.k. gemenskaper kallas numera i svenskt språkbruk för EG och jag kommer i fortsättningen att använda denna benämning. Före och i samband med riksdagens behandling av avtalen med EG förekom en omfattande debatt, där vitt skilda meningar fördes fram. Jag har inte för avsikt att i det här sammanhanget göra någon lång genomgång av dessa ståndpunkter. Jag begränsar mig till att motivera yrkandena i motionen och ställer dem mot regeringens och utskottets ståndpunkt. Nu gällande svenska avtal med EG antogs den 12 december 1972 av riksdagen. I 1973 års statsverksproposition, som lades några veckor senare, anförde regeringen att avtalen skulle vara av avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att uppnå en bättre arbetsfördelning och ett effektivare utnyttjande av resurserna. Enligt motionärernas mening är detta överdrivna föreställningar om avtalens ekonomiska betydelse. Den senaste tidens utveckling synes inte ge några belägg för att tullar eller andra handelsrestriktioner skulle spela en stor roll då det gäller att styra handelsströmmarnas riktning. Vad gäller arbetsfördelningen torde regeringen här syfta på en internationell arbetsfördelning i den inskränkta betydelse att det gäller industriell arbetsfördelning mellan Sverige och EG. Det kan tänkas ge den svenska storindustrin vissa fördelar och särskilt då den som är väl utvecklad både produktoch storleksmässigt jämfört med motsvarande industri inom EG. Detta återspeglas också i att företrädarna för storindustrin här i landet inte endast accepterar det nu gällande avtalet med EG, utan vill gå ännu längre och inlemma Sverige som medlem i EG. De fördelar som den svenska storindustrin tror sig kunna få genom det ingångna avtalet med EG, och i än högre grad om Sverige inlemmas som medlem, torde i allt väsentligt vara fördelar som kommer kapitalägarna till del. Det är svårt att se hur denna utveckling av relationerna skall kunna leda till fördelar för arbetarklassen här i landet. Motionärerna är i stället av den meningen att ett avtal med EG som också omfattar andra bestämmelser än handel kommer att väsentligt försvåra den svenska arbetarklassens kamp för jämlikhet och bättre arbetsvillkor. Den uppbindning i ekonomiskt hänseende som avtalet med EG innebär kan komma att leda till en statlig inkomstpolitik som mer eller mindre är kombinerad med den som förs av EG. Vad som kritiserats från vpk:s sida då det gäller avtalen mellan Sverige och EG är att avtalen inte bara gäller handel. Avtalen innehåller sålunda bestämmelser som kan innebära restriktioner för Sveriges del då det gäller att föra regionalpolitik. Avtalet innehåller bestämmelser om att Sverige inte tillåts föra en sådan regionalpolitik att den kan störa avtalens fria tillämpning. I utrikesutskottets skrivning i betänkandet medges också att det finns bestämmelser i EG-avtalen om offentliga stödåtgärder. Det sägs också att man från EG:s sida tolkar dessa bestämmelser i enlighet med bestämmelserna i Romfördraget. Utskottet säger också: ”Målen och medlen för den svenska regionalpolitiken står inte i strid med vad som gäller inom gemenskapen. Risken för konflikter i detta avseende bedöms därför som liten.

Skall staten gå in på ett mera engagerat sätt i näringspolitiken — och det anser vpk vara en nödvändighet om vi skall kunna motverka sysselsättningskrisen — då tyder mycket på att vi inte kan ha ett EG-avtal som binder upp Sveriges självständiga handlande på det här området. Den avgörande kritiken mot EG-avtalet från vpk:s sida riktar sig emellertid mot detta avtals politiska sida. Regeringen säger att EG-avtalen inte allmänt hindrar Sverige att föra en självständig utrikespolitik. Detta påstående torde ännu så länge vara riktigt även om de redan ingångna avtalen kan sägas minska Sveriges handlingsfrihet i vissa avseenden. Men om de nuvarande avtalen ses som ett första steg på vägen till ett mera omfattande samarbete med EG, kommer detta uttalande i en ny dager. I propositionen 135 år 1972 sägs att Sverige sökt samarbete med EG på en rad områden, men att dessa inte gått att få med i avtalet eftersom EG:s samarbete på dessa områden ännu inte inletts. Det tyder på att regeringen syftar till att i ökad grad steg för steg inlemma Sveriges näringsliv i EG:s. Detta innebär strävanden som går utanför ramen för rena handelsförbindelser, och det är strävanden som vpk bekämpar. En ökad uppbindning av Sveriges ekonomi till EG utöver rena handelsförbindelser utgör ett hot mot Sveriges självständighet och mot trovärdigheten hos landets neutralitetspolitik. Samma invändningar som riktades mot ett fullt medlemskap för Sveriges del i fråga om en trovärdig neutralitetspolitik kan också riktas mot ett gradvis inlemmande i EG utan formellt medlemskap. Efter hand som EG kommer att fungera som ett politiskt block gentemot omvärlden betyder också en ökad integrering med EG en ökad politisk uppknytning som kan komma att sätta trovärdigheten hos Sveriges neutralitetspolitik i fara och minska landets handlingsfrihet och oberoende. Om vi sedan ser på Sveriges möjligheter till försörjning i ett avspärrningsläge så kan vi konstatera att på jordbrukets område har vi fastslagit att vi skall ha en viss självförsörjning som skall säkra en minimiförsörjning med livsmedel om det skulle bli en avspärrning. På det industriella området har vi inte gjort motsvarande reservationer.

De synpunkter, som vi förde fram i debatten i december 1972, har vi under den korta tid som förflutit sedan avtalet trädde i kraft i början av april icke funnit någon som helst anledning att frångå.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

Herr talman! Jag har inte räknat med att vi skulle ha någon stor EG-debatt i dag, och det blir det väl inte heller. Jag vill bara till herr Göransson säga, eftersom han påstår att vi inte har framfört några nya argument i motionen, att det väl är riktigt. Avtalet har varit i kraft så kort tid att det rimligen inte går att utläsa några resultat ännu. Men jag anser att de argument, som vi framförde i vår motion inför avgörandet 1972, fortfarande håller och att de var tillräcklig motivering för vårt ställningstagande då. Herr Göransson säger vidare att vi har fördelar av att få sänkta tullar, och det kan vissa svenska storföretag ha. Men det skall vägas mot att Sverige då också öppnar sin hemmamarknad för konkurrensen från EG-området. Det kan därför få effekter åt andra hållet, nämligen mot det negativa. Slutligen säger herr Göransson att Östeuropa har närmat sig EG, och det är också i sak riktigt. Men det jag anser vara väsentligt i det fallet är innehållet i närmandet till EG. Innebär det bara att göra upp om handeln så är saken helt klar. Vi har inte haft något annat yrkande än att vi skall ha handel med EG och att vi skall ha ett handelsavtal. Det som kritiserats både i motionen år 1972 och den nu förevarande motionen är att vi vill begränsa vårt förhållande till EG till ett rent handelsavtal och inte inlemma Sverige på andra områden, som jag tidigare anfört.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, men eftersom jag sysslar med CECA-avtalet för järnoch stålsidan vill jag ändå anföra några synpunkter med anledning av herr Israelssons farhågor för att Sverige skall delta med tullöverenskommelserna med EG. Det är fel som herr Israelsson säger att vi inte kommer att kunna bedriva någon regionalpolitik. Herr Göransson har redan bemött det. Men det är alldeles riktigt också att statsmakterna inte får sätta in speciella stödåtgärder på vissa exportdrivar för enskilda branscher och företag. Det står i avtalet. Men på prisområdet — när det gäller EG — får man en gemensam prislista som kommer — för att se på järnoch stålsidan — att ta upp en rad produkter mycket specificerat, och man får också bestämmelser mot dumping. Jag tror att ett sådant avtal måste vara till fördel inte bara för de franska järnoch stålverken utan även för de svenska och framför allt för lönesättningen över huvud taget. För i fortsättningen kan vi inte utnyttja de dumpingsutbud som trots allt kommer från olika länder. Det kommer att bli en annan prisstabilitet och också möjligheter till ej jämnare lönesättning. Herr Göransson har redan understrukit att vi inte behöver befara att vi kommer att uppge någonting av vår självständighet därför att vi har ett förhållande med EG som gör att vi så småningom får sänkta tullar. Jag tror att avtalet kommer att innebära utomordentliga fördelar för svenskt näringsliv och även för de anställda.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga, men jag vill göra herr Andersson i Örebro uppmärksam på att vad jag hade farhågor för inte var regionalpolitik i den form som den hittills har bedrivits utan en kommande regionalpolitik, där den svenska staten kanske måste gå in på ett helt annat sätt i näringslivet än hittills. Det var på den punkten jag ifrågasatte att det kunde bli svårigheter.
Herr talman! Jag kan lugna herr Israelsson med att det finns förutsättningar för staten att gå in med mycket kraftiga regionalpolitiska stödåtgärder. Så sker ju i alla länder. Frankrike och Italien har t.ex. lyckats genomföra en sådan politik trots att de är fullvärdiga medlemmar i EG. Det har över huvud taget inte varit några mål i Bryssel rörande de regionalpolitiska stödåtgärderna.
Herr talman! Om jag inte minns alldeles fel, så har det förekommit att man inom EG har stoppat stöd till textilindustri i Syditalien. Är inte den uppgiften riktig?

Herr talman! Det är naturligtvis ingen idé att dra upp en lång boxningsdebatt. Det har vi haft åtskilliga tidigare, dock inte till så stor nytta. Tyvärr är det väl omöjligt att i detta läge påverka denna kammare, som ibland kan vara intill träaktighet konservativ. Det här är ett sådant ärende. Men det finns en del egendomligheter i behandlingen av ärendet som man ändå måste påtala. Det är ganska egendomligt att utskottet har stympat min motion. Den hade en bilaga med citat ur uttalanden av såväl enskilda människor som institutioner, t.ex. rikspolisstyrelsen, riksåklagaren m.fl., vilka ansett att man borde förbjuda amatörboxningen. Detta redovisas inte i utskottets betänkande, vilket jag som sagt tycker är egendomligt. Det strider nog mot den praxis som annars tillämpas. Utskottet har alltså nonchalerat uttalanden från de medicinska experter som vi har i landet och från rikspolisstyrelsen, riksåklagaren och socialstyrelsen, vilka samtliga har sagt att man borde förbjuda både amatörboxningen och proffsboxningen. Däremot tar utskottet väldigt seriöst på ett ganska förljuget yttrande av Boxningsförbundet, som givetvis talar i egen sak och försöker försvara den här hanteringen. Det yttrandet har man tryckt av delar av i betänkandet. Då kanske det vore värdefullt om utskottet fick sig till livs uttalanden från boxare, eftersom utskottet tydligen tror mer på dem. Aftonbladet hade häromdagen ett reportage om en boxare, Nisse Ramm, som har boxats rätt mycket men som slutade när helt plötsligt gatan och husen började snurra för honom när han gick Kungsgatan fram. ”Men jag har verkligen träffat många boxare som blivit mentalt märkta av sin hantering”, säger han. ”Det är tragiskt, man tycker synd om dem och är tacksam att man klarat sig själv.” Boxaren Nisse Ramm har sett verkligheten sådan den är. Jag har rätt många citat och tidningsurklipp hemma, men jag skall här bara anföra ytterligare ett. Vid en medicinsk kongress i Lund yttrade sig en mycket känd professor från USA som specialiserat sig på att undersöka boxningens skadeverkningar. Han kunde inte förstå att man i Sverige förbjudit proffsboxning men tillåter amatörboxning därför att de huvudskydd som det talas så mycket om är totalt värdelösa. Han säger: ”Får boxaren en kraftig smäll mot huvudet, så accelererar detta med våldsam kraft. Då spelar det ingen roll om man har huvudskydd, det uppstår ändå en skada i hjärnan, ofta i form av en blödning. Varje kraftigt slag mot huvudet får i praktiken samma effekt som en lindrig bilolycka.” Tidningen Arbetet har underställt detta uttalande en boxare i Göteborg, som säger att det är helt riktigt och att amatörboxningen naturligtvis är farlig. Lagstiftningen är i det här fallet också mycket egendomlig eftersom den innebär att av två personer som utför exakt samma handling kan den ene riskera fängelse och böter medan den andre får betalt av staten och understöds av staten. Det är verkligen en fantastiskt konstig lagstiftning. Om en person som får betalt över bordet börjar tävlingsboxas, kan han åka i fängelse. En person som får betalt under bordet kan däremot boxas hur mycket som helst och understöds t.o.m. av skattemedel. Det är ju en helt orimlig lagstiftning. Samma handling skall naturligtvis bemötas lika. Vidare skulle jag vilja ställa en fråga till utskottets ordförande, som, efter vad jag såg, nyss begärde ordet. Vi kan konstatera att människor blir mentalt skadade av att boxas. Är det då riktigt att samhället och riksdagen inte bara tolererar detta utan t.o.m. understödjer det? Det är en enkel fråga, som väl kan få ett enkelt och entydigt svar. Det är väl faktiskt så, herr talman, att utskottet lever i något slags förnäm avskildhet från verkligheten. Man kan ifrågasätta om ett utskott som såsom en normal företeelse kan acceptera det nakna våld som boxning utgör skall kallas kulturutskottet. Det är för övrigt en ödets ironi att boxningen råkat hamna under kulturutskottet. Något som mindre passar in under ordet ”kultur” kan man knappast tänka sig. Det lönar sig inte att säga mycket mer, herr talman. Jag skall inte heller ställa något yrkande. Det är tyvärr meningslöst — och det är egentligen ett mycket dåligt betyg för denna kammare.

Herr talman! Herr Sjöholm anmärker på att vi inte i utskottets betänkande har tagit in bilagan till hans motion. Jag vill påpeka att vi ändå i betänkandet har angivit vilken motion det är fråga om, nämligen motionen 33. De som är intresserade har således möjlighet att studera både motionen och bilagan. Boxningsförbundets yttrande är däremot fogat vid betänkandet som bilaga. Jag skall inte yttra mig om huruvida dess innehåll motsvarar herr Sjöholms bedömning eller inte.

Vi har också fått den upplysningen att de säkerhetsbestämmelser som gäller i vårt land är så stränga att ingen av de övriga 119 nationer som är anslutna till Internationella boxningsförbundet har bestämmelser som ens ligger i närheten av de svenska. Herr Sjöholm frågar om det är riktigt att man med statsunderstöd skall främja denna sport.

Det framhålls att de upptäckta skadorna praktiskt taget kan hänföras till den tid då det inte fanns några säkerhetsbestämmelser. När vi har fått de här upplysningarna i utskottet och vi dessutom har behandlat saken tidigare under denna riksdagsperiod har vi stannat för att nu yrka avslag på motionen.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
Herr talman! Var det inte det jag sade, att utskottets ordförande var en god talesman för boxningssporten men inte för kulturen. Precis exakt! Han drog alla de gamla argumenten, som är kullkastade för länge sedan. Det står t.o.m. i de handlingar som utskottsordföranden själv har låtit trycka i betänkandet att huvudskydden är värdelösa. Det beklämmande är ju att Riksidrottsförbundet faktiskt inte har tagit avstånd från boxningen. Tror inte herr Mattsson i Lane-Herrestad att alla våra medicinska fakulteter, socialstyrelsen och Svenska läkaresällskapet, som allihop har sagt att man givetvis borde förbjuda boxningen, begriper det här? Är de inte mera experter än boxningstillskyndarna? Vidare har både riksåklagaren och rikspolisstyrelsen sagt att i ett läge där brottsligheten är skrämmande hög — alltför hög är den ju alltid — är det oriktigt att tillåta, t.o.m. understödja en verksamhet som, om den hade skett på annan plats, skulle ha föranlett åtal för misshandel. Men det gör man, och människor med en perverterad och, skulle jag vilja säga, sadistisk inställning samlas och sitter och tjuter när blodet börjar flyta. Skall ett kultursamhälle tillåta sådant, herr Mattsson? Jag känner herr Mattsson så bra att jag tror han som människa inte tycker att det här är någonting som borde uppmuntras. Det skulle förvåna mig om han verkligen tyckte det. Ett slag mot huvudet betyder ju, som alla medicinska experter har sagt, en hjärnskakning. Därför skiljer sig boxningen från de ideal som idrotten har. Den är precis motsatsen. Nu säger boxarna själva — det har jag läst upp — att de har träffat många mentalt skadade boxare. Så är det, och det skall samhället tolerera och rent av uppmuntra! Jag sade att Boxningsförbundets yttrande var förljuget, eftersom det är mycket som är fel i det. Och beklämmande är att fastän vi 1969 antog de 17 punkterna som amatörboxningen skulle leva efter om den skulle få fortsätta, så har man inte tillämpat dem. Man säger nu i sitt yttrande att regeln om att en boxare skall vara 17 år skulle börja tillämpas den 1 juli 1973 — men det var 1969 som riksdagen stadgade det. I Helsingborg boxas i kväll en pojke som är 16 år. Det är alltså inte tillåtet enligt vad riksdagen sade. Om knatteboxningen — som stackars unga pojkar lockas till — säger man nu att den bara är träning. Men, herr Mattsson, hjärnan vet inte om slaget kommer under träning eller under tävling — det märks inte av någon underlig anledning. Hjärnan reagerar likadant och blir förstörd. Det kan riksdagens kulturutskott icke bara se med öppna ögon utan t.o.m. försvara!

Herr talman! Det här ärendet handlar i motsats till det förra verkligen om idrott. Det är inte riktigt bra ställt i den här principiellt viktiga frågan. Utskottets ledamöter tycks inte läsa tidningar så mycket, för det har ju funnits väldigt uppmärksammade fall som väckt allmän anstöt, med all rätt. Om en fotbollsspelare vill flytta, låt oss säga från Sundsvall till Malmö, men klubbarna inte kommer överens, så kan han bli avstängd från spel i ett helt år. I motionen har jag inledningsvis skrivit att det är en mänsklig rättighet att utöva den idrott man vill ägna sig åt, men idrottsrörelsen kan genom sina egna lagar avstänga en idrottsman under ett helt år. Det är upprörande. Detta är inget helt lätt problem — det har jag också skrivit — och därför har jag föreslagit att man skulle utreda det. Fotbollförbundet, som har avgivit ett långt yttrande, anser att jag skulle ha förväxlat straffbestämmelser med administrativa bestämmelser. Det har jag ingalunda gjort. Fotbollförbundet säger att det är på grund av administrativa bestämmelser som en fotbollsspelare kan bli avstängd under ett år. Ja, vad har det för betydelse om det är bestraffningsregler eller administrativa regler? Vi talar ju om administrativa frihetsberövanden, och det är precis vad detta i så fall är. Det måste väl ändå vara fel att klubbarna har blivit så mäktiga att en idrottsman, som ingenting hellre vill än utöva sin idrott, skall kunna bli avstängd under ett helt år. Då är det väl något som är tokigt. Nu säger Fotbollförbundet — och det ligger mycket i det — att mans rätt att utöva sin idrott mans rätt att utöva sin idrott idrottsrörelsen i så stor utsträckning som möjligt själv skall få regera över sina domäner, men det kan gå för långt. Menar alltså utskottets ordförande att det aldrig skulle kunna tänkas att samhället ingrep just för att rädda den enskildes möjligheter att utöva den idrott som hon eller han vill utöva? Det är en mänsklig rättighet som dock, genom s.k. administrativa bestämmelser, kan förvägras enskild idrottsutövare. Det kan inte vara riktigt i ett fritt samhälle.

Herr talman! När kritik riktas mot idrotten med avseende på bestraffningar brukar den vanligen gälla det motsatta förhållandet, nämligen att våld mot medtävlande eller funktionär alltför sällan anmäls till bestraffning. Vi har nu fått oss till livs en annan synpunkt. En genom tillrättavisning eller diskvalifikation bestraffad idrottsutövare liksom en tillrättavisad eller bötfälld förening kan alltid anföra besvär i högre instans. I de allra flesta fall är det det regionala organet som genom sin styrelse är den första dömande instansen. Nämnden består av ett flertal ledamöter, och som vi har angett i reciten är högsta instans riksidrottsnämnden vars ordförande skall vara ”förfaren i domarvärv”. Klart är enligt Fotbollförbundets mening att rättssäkerheten ur idrottsutövarens synpunkt är tillgodosedd genom gällande bestämmelser om instansordning. Ibland kan en spelare bli avstängd under längre tid än ett par månader, men det utgör inget hinder för honom att utöva idrott. Om han inte får vara med och tävla och föreningen inte vill utnyttja hans tjänster, är det en sak mellan spelaren och föreningen. I de flesta fall gäller avstängningen två månader. Men i det industrialiserade samhället har idrotten utvecklats till ett slags proffsidrott. Det har lett till att idrottsutövarna i arenaidrotterna kräver ersättning för sin tävlingsmedverkan på en vida lägre nivå än tidigare. Det händer inte sällan att en spelare som är missnöjd med den ekonomiska situation som hans förening kan ge honom försöker komma över till någon annan förening. Det kan då förekomma att han häftar i skuld till moderföreningen av en eller annan anledning, och man vill ha detta uppklarat innan vederbörande skall få flytta över.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
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad läser bra innantill ur Fotbollförbundets yttrande. Detta är precis vad Fotbollförbundet sagt, och förbundet är också part i målet. Låt mig bara ta ett enkelt exempel — ett exempel av det slag som väckt väldigt stort uppseende i pressen och bland många idrottsintresserade. Jag har fått uppslaget till motionen från idrottsreportrar i radio och TV som har varit väldigt upprörda över det här. Det finns ett fall som är på gång nu mellan Stockholm och Landskrona. Det är tänkt att en spelare skall spela i Landskrona, men då fordrar klubben i Stockholm 100 000 kronor för att det skall få ske. Kan inte Landskrona punga ut med dessa 100 000 kronor blir det trassel, och spelaren får alltså inte spela i Landskrona. Han blir kanske ovän med sin klubb i Stockholm och spelar icke där — då är han avstängd ett år. Detta tycker alltså kulturutskottet är riktigt. Jag tycker att det är totalt fel. Nu säger herr Mattsson — det är ju litet naivt — att denna spelare kan ju gå ut och sparka boll själv på gräsmattan. Ja, visst kan han göra det, men det är kanske inte något som tillfredsställer honom, om han är landslagsman e. d. och gärna vill spela i litet större sammanhang. Det kan han alltså inte. Sådana fall har förekommit — alltså just att spelare av den kvalifikationen att de har spelat i landslaget blivit avstängda och icke fått utöva sin idrott. Varje människa måste väl tycka att det är orimligt. Men jag har sagt: Det är inte så enkelt som att en spelare kan få flytta till en klubb från den ena dagen till den andra. Det går inte heller. Därför har jag föreslagit en utredning, och jag tycker det skulle vara väldigt angeläget att göra en sådan. Jag tror att väldigt många idrottsintresserade, föreningsanslutna och föreningsledare faktiskt tycker att det behövs en utredning för att sanera förhållandena. De behöver saneras — det är inte bra som det är.
Herr talman! Förhållandet mellan Helsingborg och Landskrona får man försöka klara upp utan att vi hjälper till så mycket med det i kulturutskottet eller riksdagen i övrigt. Vad jag har sagt är att rättssäkerheten är ur idrottsutövarens synpunkt tillgodosedd genom gällande bestämmelser. Om man anser att bestämmelserna inte är riktiga borde man väl göra en framställning från idrottsrörelsens sida. Därifrån har det emellertid inte kommit någon framställning, utan förslaget har kommit från herr Sjöholm. Om han är ombudsman för idrottsrörelsen vet jag inte. Men några framställningar från idrottsrörelsens sida i den här frågan känner jag som sagt inte till.
Herr talman! Men det var just därför att idrottsrörelsen inte själv sanerar förhållandena som jag måste göra en framställning! Det är detta som är anledningen till motionen. Sedan vill jag bara säga, för att det inte skall se så dumt ut i protokollet, att jag nämnde aldrig Helsingborg och Landskrona. Jag talade om Stockholm och Landskrona. Men jag är naturligtvis smickrad över att herr Mattsson i Lane-Herrestad förväxlar Helsingborg med Stockholm. mans rätt att utöva sin idrott

Herr talman! Ja, vad utskottet sagt skall verkligen uppfattas som en välvillig skrivning. Vi var mycket välvilligt inställda till motionen, och vi vet att särskilda arrangemang måste till för att de grupper som det här gäller skall kunna tillgodogöra sig teater. Kulturrådet talar i sitt betänkande om de små teatergrupperna och säger att de är av stor betydelse samt att uppsökande teaterverksamhet är något som behövs. De döva kan också ganska lätt nås genom sina föreningar. Vidare har vi haft kontakt med Riksteatern, och även där har vi funnit att man har förståelse för hur viktigt det är att ordna teater för de döva. Det är med anledning härav som vi ”räknar med” att ett så välvilligt betänkande som det utskottet nu har skrivit skall leda till att man söker tillmötesgå denna grupps önskningar och behov.

Herr talman! Jag vet inte om man kan komma längre i ett utskottsbetänkande i ett ärende där en utredning — som vi ju kan kalla kulturrådets betänkande för — efter remissbehandling är föremål för övervägande i utbildningsdepartementet. Utskottet kan då näppeligen bestämt uttala sig om huruvida det skall bli ett specialdestinerat statsbidrag, om man skall följa de principer vi arbetar efter här i riksdagen. Ofta hänvisar vi till utredningar. Men när ärendet nu har hunnit så långt att utredningen är klar och efter remissbehandling föremål för övervägande i utbildningsdepartementet, som jag sade, så kan man enligt min mening inte komma längre nu. Vad vi sedan har sagt om de kommunala musikskolorna är ett uttryck för vad utskottet känner för denna verksamhet, som vi finner synnerligen värdefull. Vi hoppas att den skall fortsätta och vara lika betydelsefull i framtiden.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

Herr talman! Jag skall inte dra upp någon längre debatt om den andliga vården vid sjukhusen. Det är klart att man med glädje konstaterar att kulturutskottet efter fyra års tveksamhet nu har funnit det angeläget att utreda dessa viktiga frågor. Men det vilar något lamt och tamt över utskottets betänkande. Man hänvisar till stat—kyrka-beredningen, som menade att man bör utreda denna fråga, och ansluter sig till det. Och så kommer då klämmen, som utgör en semantisk övning i beskedlighet och hovsamhet, som det väl anstår ett kulturutskott. Om man anser att det behövs en utredning om den andliga vården vid sjukhusen, så tycker jag att man skall beställa en sådan. Det borde alltså kulturutskottet ha gjort. Då hade man också kunnat uttrycka sig mera klart och koncist i klämmen — det hade varit värdefullt. Som det är nu tror jag tyvärr inte att skrivningen och klämmen känns så förfärligt förpliktande för regeringen, men vi kan ju alltid hoppas.
Herr talman! I fyra år kan inte kulturutskottet ha behandlat denna fråga — vi har inte varit i verksamhet så länge. Det är i år tredje året. Vi har i vårt betänkande klart och tydligt framhållit att vi anser att frågan om den andliga vården vid sjukhusen och vid kriminalvårdens anstalter bör utredas genom statens försorg i en gemensam arbetsgrupp. Vi har också nämnt vilka som bör ingå i den: representanter för sjukvårdshuvudmännen, kriminalvården, svenska kyrkan och andra trossamfund. Detta är vad stat—kyrka-beredningen föreslagit. Utskottet ansluter sig till beredningens uppfattning i denna fråga, och vi föreslår att detta skall ges Kungl. Maj:t till känna. Jag kan inte finna annat än att det är den vanliga gången när man skriver utskottsbetänkanden, och jag hoppas verkligen liksom herr Werner att denna skrivning skall betraktas som förpliktande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan inskränka mig till att instämma med föregående talare. Men om man vill ha en utredning, så kunde man som sagt ha beställt en sådan — det tycker jag hade varit riktigare.

Herr talman! Kulturutskottet behandlar i detta betänkande motionen 357 angående upprustning av ödegårdar, som kunde upplåtas åt människor som annars inte skulle få den rekreation som ett fritidshus ger. Många människor har inte sådana möjligheter. Det kan vi se i tidningarna, särskilt på våren. Aftonbladet skriver t.ex. den 3 april 1973 i serien Stugbörsen: ”Här har du 15 nya chanser till en egen stuga i sommar.” Av prissättningen framgår tydligt att många läsare knappast kunde tänka sig att bli stugägare — varken den här sommaren eller senare. Det billigaste huset i just den presentation jag nämnde kostar 5 000 kronor. Det är mycket pengar. För de flesta fritidshusen i detta exempel begärs från 53 000 till 140 000 kronor. Det säljs också skärgårdsöar och tomter med de mest hänförande utsikter — men inte till moderata priser. Naturvårdsverket har i sitt yttrande över motionen 357 sagt: ”Bostäder inom sådana avstånd från de större tätorterna att de kan nås och utnyttjas under veckoslut har som regel högt marknadsvärde och förvärvas av privatpersoner.” Just det! De uppköps av privatpersoner som har gott om pengar. Vidare förekommer att bolag och svenska — även utländska — företag gör ansenliga förvärv av attraktiva områden, som sedan i stor utsträckning undanhålls allmänheten. Mönstret är detsamma vid uthyrning av fritidshus. De flesta stugägare hyr ut till den, som betalar bäst, inte till den som är fattigast eller bor närmast. Att gårdar lämnas öde och förfaller är i huvudsak ett glesbygds problem, menar naturvårdsverket. Om detta kan sägas: Att det fortfarande finns lediga hus, som ännu inte exploaterats, är en tillgång, som skulle kunna tas till vara utan alltför stora kostnader. Det är riktigt att den tillgången är större i glesbygden. Strukturomvandlingen medför att ytterligare gårdar blir öde. Dessa har ofta en sådan belägenhet att de med fördel kan utnyttjas som fritidshus. En inventering pågår redan på vissa håll i landet. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det vore önskvärt att tomma bostäder fick komma till användning för det rörliga friluftslivet. Utskottet menar att det är ”i första hand på regional och lokal nivå som man har anledning att ta upp frågan om vad man kan och bör göra för att i förekommande fall utnyttja dessa bostäder”. Därför finner inte utskottet tillräckliga skäl att tillstyrka motionen 357. Kommunerna har knappast resurser att ensamma göra sådana insatser som motionen avser. Det kan te sig långsökt att ge alla människor en så meningsfylld fritid att trycket på andra sociala åtgärder därigenom minskar. Där måste staten gå in och hjälpa till. Det finns tyvärr exempel på kommuner som överlåter attraktiva områden, som borde vara allas egendom, till privata exploatörer. Rekreationsområden borde inte få bli handelsvara, komma ut till spekulation för ett fåtal. Mycket tänkande ägnas åt hur man skall kunna göra pengar på människors behov av fritidshus och vederkvickelse i naturen. Herr talman! Det går hajar i den gröna vågen! Utskottet har inte funnit anledning att ta upp den stimulans till sysselsättning i glesbygden som en upprustning av ödegårdar skulle medföra. Det finns kommuner som är intresserade av detta genom exempelvis IKS-arbete. Därför bör staten gå in ännu mera och ta till vara varje chans att tillsammans med kommunerna öka sysselsättningen. Herr talman! Jag finner det meningslöst att mot ett enhälligt utskott i dag yrka bifall till motionen 357, men jag har ingalunda gett upp hoppet att finna gehör för de förslag den innehåller.
Herr talman! Det är ingen tvekan om att det är värdefullt för människor att vistas i naturen och att ha en stuga att komma in i, särskilt om det är dåligt väder eller om det är sent på natten och man inte orkar ta sig hem igen. Allt det där kan man anföra som argument. Det var vi överens om när vi behandlade motionen i utskottet. Här var det emellertid fråga om att staten skulle undersöka möjligheten att köpa hus som är lämpliga till fritidsbostäder. Sedan skulle de underhållas och disponeras av allmänheten till självkostnadspris. Men att staten skulle ha ett hus här, ett hus där och kanske flera stycken på något ställe att ha uppsikt över fann vi mindre välbetänkt. I stället vore det bättre att detta sköttes på kommunal och regional nivå. Jag vet inte vad fru Normark menade med sitt resonemang om att det gick hajar i den gröna vågen. Man får väl ändå räkna med att något kostar det alltid och att det blir förfärligt dyrt i vissa fall. Jag vet inte hur man skulle göra om man skulle tillmötesgå motionären. Skulle man expropriera? Då blir det väl fråga om ny lagstiftning osv. Jag kan inte yttra mig om den saken, men vad jag har fullt klart för mig är att utskottet fann att det skulle bli mycket besvärligt om staten skulle vara ägare till fritidsbostäder här och där, dvs. köpa in ödegårdar. Vi tror att kommunerna har större möjligheter att klara detta.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
Herr talman! Det står i motionen att staten bör undersöka möjligheten att få köpa eller disponera hus som är lämpliga som fritidsbostäder. Det står inte att staten skall göra det. Givetvis bör det här ske i samarbete med kommunerna. Idén i det hela är ju att ge människor, som inte annars har råd att vare sig hyra eller förvärva ett fritidshus, tillgång till den rekreation som ett sådant medför. Sedan blir det en del bieffekter: viss sysselsättningsökning, viss tillgång på reservbostäder vid utrymning. Det har jag inte nämnt den här gången, men det har jag gjort i ett tidigare sammanhang. Jag tror att om vi skall komma till rätta med de spekulationer som pågår i människors behov av fritidshus måste samhället gå in och styra. Kommunerna är intresserade av att få hjälp med vissa ekonomiska bidrag till en upprustning, men i allmänhet pågår det helt enkelt konkurrens om dem som betalar bäst. Det är turismens innehåll. Därför tycker jag att det är mycket tråkigt att utskottet menar sig ha delat min uppfattning i den här frågan och ändå avstyrkt motionen.